Herr talman! Sveriges Radio och TV står i centrum för mångas intresse. Nu är det inte de riktigt stora principiella frågorna vi skall diskutera i dag. Det är inte programinriktning och antal kanaler, inte den stora principfrågan om reklamfinansiering utanför koncernen, inte struktur och profil på program och egentligen inte heller innehållet i den verksamhet som Sveriges Radio och TV bedriver. Den fråga vi skall diskutera i dag är de ekonomiska förutsättningarna, anslag, licenser och administrativt ekonomiska åtgärder inom koncernen. I propositionen föreslås att man skall ge dessa ekonomiska förutsättningar genom en viss uppräkning av anslaget, 41,6 miljoner, och att man skall höja licensavgiften med 100 kr. Det finns i utskottet andra meningar om hur denna finansiering skall ske. Vi moderater har tyckt att det är en rimlig ståndpunkt att i dag stödja regeringens förslag. Utskottsmajoriteten står bakom en skrivning som innebär att anslaget höjs med 41,6 miljoner och att licensen höjs med 100 kr. Vi moderater har dock gjort en, som vi tycker, mycket viktig markering, som i och för sig också finns i utskottets skrivning. Vi har, som vi ser det, stärkt argumenteringen. Vi har sagt att det finns en betydande potential i rationaliseringar. Utskottet anordnade en utfrågning med koncernens ledi ning och kulturministern. Vid denna utfrågning kom det på ett glasklart sätt fram, vilket framgår av utskottsbetänkandet, att koncernens ledning är medveten om rationaliseringsmöjligheterna och att man arbetar med dem. Men vi moderater anser, vilket framgår av reservation 10, att ett särskilt tryck skall sättas på koncernen i detta sammanhang. Det råder nämligen inget som helst tvivel om att det, om man utnyttjar rationaliseringspotentialen, skapas det ekonomiska utrymme som i och för sig är en förutsättning för fortsatt verksamhet av hög kvalitet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 10. En annan fråga som har direkt anknytning till detta och som berörs i betänkandet är vilket avstamp koncernen skall ha för den kommande avtalsperioden, vilka slutsatser som skall dras av erfarenheter av den tidigare verksamheten, och vilka förutsättningar som skall gälla när det nya avtalet byggs upp. Utskottet skriver i detta sammanhang: ”Utskottet förutsätter att förberedelserna inför den nya avtalsperioden kommer att ske under parlamentarisk medverkan.” Det är väl bra. Men vi moderater anser inte att utskottet riktigt fullföljer denna tankegång när det sedan skall bestämma sig. Utskottet skriver nämligen vidare: ”Det får dock ankomma på regeringen att pröva i vilken ordning sådan medverkan skall komma till stånd.” Som vi ser det handlar det om balansen mellan vad regeringen skall göra och vad riksdagen skall uttala. Vi menar att riksdagen skall uttala och ge regeringen till känna att en sådan medverkan skall ske under parlamentarisk medverkan. Huvudfrågan är nämligen att man skall få offentlig insyn i förberedelsearbetet för den nya avtalsperioden. Eftersom vi anser att det är viktigt att regeringen får dessa synpunkter sig till känna framför vi detta i reservation 9. Vid utfrågningen med koncernledningen hade vi en lång och intressant diskussion om samordningsfrågorna och samarbetet inom denna koncern med sina två kanaler och flera med varandra samverkande bolag. Det underströks från både dem som frågade och dem som svarade hur viktigt det är att denna samordning och detta samarbete byggs ut på ett sätt så att kvaliteterna utnyttjas på bästa möjliga sätt. Det handlar t.ex. om att duktiga medarbetares produkter verkligen används på bästa möjliga sätt. Inte minst inom radions olika nivåer och kanaler är en sådan samverkan viktig. För att ytterligare stärka utskottets skrivning i detta sammanhang har vi moderater i reservation 14 framfört att man måste se till att detta samarbete fungerar, inte minst för lokalradions del. Herr talman! I detta sammanhang är en av de viktigaste frågorna att vi här i kammaren framöver diskuterar lokalradions roll i sammanhanget. Jag återkommer till detta när jag nu går över till nästa fråga, som jag skulle vilja sätta rubriken Kvalitet på. Det handlar om den litet svåra frågan om tappningsrätten. Den är uppenbarligen kontroversiell dels här i kammaren och i utskottet, dels inom koncernen. Jag skall referera vad lokalradiochefen, som vi för resten träffade vid utskottsutfrågningen, markerade när man fattade beslut om tappningsrätten förra året. Han uttalade då, att eftersom lokalradion och riksradion haft oförenliga uppfattningar har Sveriges Radios styrelse beslutat att lägga upp det så här. Den tappningsrätt som vi anser är utformad på ett oacceptabelt sätt skall nu bli föremål för utvärdering. Om jag har förstått detta på ett riktigt sätt inleds i dagarna en utvärdering av tappningsrätten, vilket är bra. Problemet är emellertid att de nuvarande reglerna aktivt hindrar lyssnare att få det utbud som de själva efterfrågar. Problemet hänger samman med att man genom att under stora delar av dygnet förbjuda tappning från de olika kanalerna begränsar i första hand lokalradions möjligheter att arbeta. Man begränsar därmed också, vilket vi anser är kulturpolitiskt allvarligt, lokalradiostationernas möjligheter att få en egen profil. I diskussionerna om Sveriges Radios ansvar i kulturklimatet och för de allmänna kulturpolitiska förutsättningarna är detta naturligtvis mycket olyckligt. I detta sammanhang kan olika kvalitetsaspekter vägas in, men jag väljer att väga in min egen syn på kvalitet. En annan synpunkt på detta är ju att man med den utformning som tappningsrätten nu har håller kvar en mycket stor lyssnargruppi P 3 och försvårar möjligheterna att spela inom bandet P1, P2, P3 och P4. Det måste, som jag ser det, vara olyckligt från kvalitetssynpunkt att man därmed begränsar valfriheten och möjligheten för människor att söka sig fram i ett utbud inom kanalen. Vi anser att detta är mycket viktigt. Därför framför vi en kraftfull markering i reservation 16. Avslutningsvis, herr talman, vill jag övergå till de frågor som i huvudsak är ekonomiskt administrativa och som handlar om hur koncernen skall arbeta inom de ekonomiska ramar som riksdagen nu skall fatta beslut om. Det handlar då naturligtvis även om det kulturpolitiska ansvar som Sveriges Radio har, och det handlar om koncernens roll i kulturklimatet. Även den frågan belystes på ett utmärkt sätt vid utskottets utfrågning av koncernledningen och kulturministern. Det handlar t.ex. om svenskt eller utländskt material. Det handlar om egenproducerat material eller inköpt material. Och det handlar naturligtvis även om relationen mellan underhållning och allvarligare program. Jag har i min hand en av de intressanta utredningar som nu har lagts fram, nämligen diskussionsutkastet om att man skall skapa nya möjligheter för svensk television. Vi i Sverige tycker ju ibland att vi är bäst i världen i olika sammanhang, men i detta sammanhang är vi definitivt inte bäst. Jag noterar att man i Storbritannien har 7 360 timmars samhällsprogram när vi i Sverige har 1 910 timmar. I Tyskland har man 3 440. Och i Finland, Schweiz och Portugal har man ungefär lika många timmar som i Sverige. När det gäller underhållningsprogram har man i Storbritannien 3 420 timmar, och vi i Sverige har 630. Denna fråga skall naturligtvis sättas i relation till efterfrågan från Sveriges Radios lyssnare och TV:s tittare. Dessa frågor och andra frågor av principiellt slag får vi anledning, herr talman, att återkomma till. Med det anförda yrkar jag bifall till de fyra moderata reservationerna och i Övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! En lång rad högaktuella mediefrågor pockar på politiska ställningstaganden. Utbildningsministern skriver själv i den proposition vi nu behandlar: ”Sedan några år tillbaka pågår omfattande förändringar i Sveriges Radio-koncernens omvärld. Utvecklingen av TV-sändande satelliter har medfört att ett stort antal nya TV-företag har kommit in på den europeiska marknaden.” Några förslag från regeringens sida föranleder dock inte detta. Sedan den allmänna motionstiden i januari finns förslag i riksdagen från både folkpartiet och flera andra partier till en framtidsinriktad mediepolitik, som utgår från den helt nya situation som den tekniska utvecklingen lett till. Men regeringen har inte kunnat samla sig till något eget förslag. Den 2 april 1989 sköts den nordiska telekommunikationssatelliten Tele-X upp från Franska Guyana. Det är fortfarande oklart hur Tele-X skall användas, och regeringen har inga förslag att redovisa. Inom Sveriges Radio-koncernen genomfördes under arbetsåret 1987/88 en särskild studie, den s.k. SR-studien, i syfte att ange förutsättningarna för en under 1990-talet framgångsrik radio och television i allmänhetens tjänst samt för att ge underlag för bedömning av verksamhetens inriktning och omfattning under år 1990 och därefter. Inte ens här har regeringen några förslag att redovisa. Sammanfattningsvis står regeringen tomhänt, ja närmast handfallen, inför alla de frågor som den nya mediesituationen aktualiserar. I partimotioner, väckta i januari 1988 och januari 1989, liksom i en programskrift med titeln ”En politik för frihet, mångfald och kvalitet i etern” från augusti 1988, har folkpartiet redovisat sin syn på den framtida etermediepolitiken. Enligt vår mening måste en framåtsyftande etermediepolitik inriktas på tre mål, som tillsammans bör vara riktningsgivande i ett demokratiskt kultursamhälle, nämligen yttrandeoch informationsfrihet, mångfald och kvalitet. Det är viktigt att Sveriges Radio förblir ett public service-företag, dvs. står i allmänhetens tjänst. Också i fortsättningen skall SR förmedla information och utbildning, kulturella upplevelser och god underhållning till svenska folket. Ambitionerna skall sättas högt. Verksamheten skall liksom hittills finansieras med mottagaravgifter, inte med reklamintäkter. Sveriges Radios styrelse har i sin anslagsframställning angivit följande mål för verksamheten under 1990-talet: — De svenska programmen måste breddas och stärkas. Kulturproducentrollen måste utvecklas. — Mångfalden i programutbudet måste öka för att publiken skall få fler valmöjligheter. — Rättigheter att sända stora evenemang måste kunna förvärvas så att hela befolkningen kan ta del av dessa. Sveriges Radio lyfter också uttryckligen fram behovet av kvalitet i programutbudet framför önskemål om ökad kvantitet genom t.ex. längre sändningstid. SR-styrelsen påpekar att koncernen under de senaste tio åren till övervägande del använt resurstillskotten till regionalisering, lokalradio och minoritetsprogram. Samtidigt har ett rationaliseringskrav motsvarande 2 9o per år genomförts, i stort sett enligt osthyvelprincipen. En omfördelning har dock gjorts så att lokalradions fortsatta uppbyggnad har finansierats under denna period. Genom omfördelning av resurser har också på vissa områden marginella kvalitetshöjande åtgärder vidtagits. Däremot har inga externa tillskott kunnat utnyttjas för att därutöver i kvalitetshöjande riktning påverka omfattningen av och innehållet i programutbudet. I ett längre perspektiv är uttunningen av viktiga programområden oacceptabel från såväl mediepolitiska som kulturpolitiska synpunkter. Den står i strid med av statsmakterna angivna uppgifter för Sveriges Radiokoncernen som ett rundradioföretag i allmänhetens tjänst. Sveriges Radios styrelse finner det angeläget att under den närmaste femårsperioden skapa förutsättningar för att motverka denna uttunning av programutbudet. Resursförstärkningar under femårsperioden är bl.a. nödvändiga för att lokalradion på ett för publiken meningsfullt sätt skall kunna utnyttja inträdet i FM 4 och för att de 25 lokalradiostationerna skall kunna utveckla ett brett och mångsidigt lokalt programutbud. I den snabbt föränderliga mediemiljön är det dessutom angeläget att stärka riksradions och Sveriges Televisions ställning hos lyssnare och tittare. SR-företagen skall erbjuda ett mångfaldigt utbud av program som är bildande, kunskapsberikande och underhållande, som skildrar svensk verklighet och som värnar om Sveriges nationella identitet och kultur och om det svenska språket. SR:s styrelse redovisar detaljerade planer för hur ett tillskott av medel skall användas. Vid den utfrågning av SR:s ledning som utskottet anordnade framgick att det råder full enighet om dessa prioriteringar. Regeringen är däremot inte beredd att tillstyrka att ytterligare medel tillförs Sveriges Radio. Föredragande statsrådet anför att ”frågan om Sveriges Radio-koncernens roll och resursbehov i den nya mediemiljön behöver prövas i ett vidare sammanhang”. Därmed reduceras kraftigt möjligheterna för Sveriges Radio att planera för sin verksamhet under de närmaste åren. Trots ett omfattande och väl genomarbetat material i SR-studien kan regeringen inte bestämma sig ens om public service-företagets roll i framtiden. De starka motsättningarna inom socialdemokratin inför frågorna om ökad frihet i etern, om en tredje från Sveriges Radio fristående nationell TV-kanal och om lokala TV-sändningar, leder till handlingsförlamning inte bara inför de framtida etermediefrågorna utan också inför Sveriges Radios uppgifter och behov. För folkpartiet är det en självklarhet — och en hederssak — att Sveriges Radio som ett företag i allmänhetens tjänst måste tilldelas sådana resurser, att man framgångsrikt kan hävda sig i förhållande till alla de fristående satellitkanaler som nu konkurrerar med Sveriges Radio. Folkpartiet har i partimotionen från januari i år utförligt redovisat förslag för en framtidsinriktad etermediepolitik. Av den framgår klart att vi vill verka för en avsevärt ökad frihet i etern men samtidigt slå vakt om Sveriges Radio som ett företag i allmänhetens tjänst. Vi kan ställa oss bakom den planering som Sveriges Radios styrelse har redovisat i SR-studien. Det är viktigt att den kvalitativa förstärkningen av programbolagens verksamhet kan påbörjas redan år 1990 så som koncernens styrelse förordat. Vi föreslår därför att riksdagen i avvaktan på ett mera definitivt ställningstagande till förslagen i SR-studien anvisar 75 milj.kr. utöver vad regeringen föreslagit för kalenderåret 1990. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservationerna 1 och 3. I kulturutskottet har nu fyra partier — folkpartiet, centern, vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet — föreslagit att ökade resurser skall tillföras Sveriges Radio. Detta blockeras emellertid av socialdemokraterna och moderaterna i oskön förening. Socialdemokraterna kan inte bestämma sig, moderaterna däremot har bestämt sig för att Sveriges Radio inte skall få ökade resurser. Socialdemokraternas rådvillhet och moderaternas kallsinnighet går ut över de lyssnare och tittare som frågar efter förbättrad kvalitet i vårt public service-företag. Den kloka planering som Sveriges Radio under ledning av Harry Schein och Örjan Wallquist genomfört går nu i stå i avvaktan på att socialdemokraterna så småningom kan bestämma sig.

Herr talman! När budgetpropositionen lades fram i januari månad framkom det att det senare under våren skulle komma en särskild proposition angående Sveriges Radio och TV. Naturligtvis väcktes stora förhoppningar om att det skulle innebära ett ordentligt avstamp i massmediepolitiken och ett ordentligt resurstillskott till Sveriges Radio och TV. Det blev emellertid inte så. Propositionen blev ganska tunn. Det mesta går ut på att man skall vänta och se framtiden an. Sveriges Radio och TV har presenterat ett utvecklingsprogram. Det gjorde man i samband med att man kompletterade anslagsframställningen. Enligt centerns uppfattning är det nödvändigt att utvecklingsarbetet påbörjas, dvs. förstärkningsarbetet av kvaliteten, i den riktning som anges i anslagsframställan. Anslagsframställan upptar en mängd punkter som jag inte tänker uppta tid med att läsa upp här ifrån talarstolen. Men det går ju att läsa reservationerna och det övriga utskottsbetänkandet. Vi från centern ställer upp på en licenshöjning på 100 kr. Emellertid finns det en skillnad gentemot majoriteten i utskottet, som Jan-Erik Wikström har redogjort för. Från majoritetens sida är man inte beredd att tillskjuta ytterligare medel utöver 41,6 milj.kr. Detta trots att med regeringens egna utgångspunkter på beräknad inflation det skall finnas en möjlighet för en ökad utdelning ur Radiofonden om licenserna höjs med 100 kr. Vi reservanter förstår att detta måste innebära att pengarna skall ligga kvar i Radiofonden och inte användas för att förstärka programverksamheten, vilket så väl behövs. Jag skall senare i mitt anförande ytterligare motivera varför det är nödvändigt att förstärka Sveriges Radios resurser utöver de 41,6 miljonerna. Det här tas nämligen upp i flera av de centerreservationer som finns i betänkandet. I en av reservationerna säger vi att det är rimligt att man — när nu regeringen, enligt propositionen, inte är beredd att ta ställning till dessa frågor vid detta tillfälle — återkommer senare under hösten med förslag till ytterligare resursförstärkningar för Sveriges Radio och Television. Då har man ju haft möjlighet att ytterligare bedöma utsikterna för detta inom ramen för den licenshöjning om 100 kr. som kommer att ske. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 3. I reservation 1 återfinns våra yrkanden om en utökad resurstilldelning och i reservation 3 återfinns motiveringarna. Jag skall sedan beröra en annan fråga som vi tar upp i centerns partimotion från januari månad. Det rör då de komplement till finansiering som kan vara aktuella för Sveriges Radio och Television. Vi föreslår i vår partimotion att en parlamentarisk utredning tillkallas som skall ha i uppgift att fastställa regler för en finansiering via reklam i någon av TV-kanalerna. De här reklaminkomsterna skulle inte tillföras en TV-kanal utan hela koncernen och dess verksamhet. Det innebär att såväl riksradion och lokalradion som TV-distrikten och TV1 får tillgång till de resurser som skapas i och med reklaminkomsterna. Det är bara att konstatera att en sådan kompletterande finansiering behövs utöver licensmedlen. Som utvecklingen är nu får vi räkna med kraftigt höjda licensmedel i framtiden. För närvarande tittar man på vad som skall belastas med moms i det svenska samhället. TV-licenserna är en av de saker som man tittar på. Om man belägger TV-licenserna med full moms, kommer dessa med en gång att höjas ordentligt. Enligt SR-studien och den ambition som kommer till uttryck i den kommer dessutom kraftiga höjningar till stånd. TV-licensen kommer således att vida överstiga 2 000 kr. om året redan inom mycket kort tid. Mot denna bakgrund tror jag inte på framlagda argument. Svenska folket har ju tillfrågats om man är beredd att betala mera för TV-licensen. Man har svarat ja. Men om svenska folket nu får klart för sig att det finns alternativa finansieringar som utnyttjas för andra TV-kanaler, tror jag att benägenheten att svara ja på ställda fråga inte är så stor. När vi behandlat dessa frågor i utskottet har utskottsmajoriteten hänvisat till den särskilde utredare som tillkallats, Sverker Gustavsson. Denne skall utreda dessa frågor. I utredningen ingår rätt många delfrågor. Utredningen skall vara klar i höst. Resultatet av arbetet skall således presenteras då. Vi tolkar direktiven så, att även de frågor som vi i centern tar upp skulle kunna belysas i utredningen. Sådana tolkningar har också gjorts från regeringshåll när utredningen tillsattes. Det har dock förvånat oss i centern synnerligen mycket att debatten om reklam i TV och finansieringsfrågorna har kommit starkast till uttryck i massmedia och inte här i riksdagen. Vi kan konstatera att kulturminister Bengt Göransson är synnerligen aktiv i dessa diskussioner. Så sent som i dag kan man läsa i Svenska Dagbladet att kulturministern återigen definitivt avfärdar frågan om reklamfinansieringen av Sveriges Radio som ett public service-företag. Eftersom kulturministern finns här i kammaren i dag vill jag fråga om han redan har tagit ställning i dessa frågor, alltså innan utredaren hunnit presentera sitt underlag och eventuella förslag. Innan remissinstanserna hunnit ta ställning till detta avfärdar Bengt Göransson frågan med några korta formuleringar i intervju efter intervju i pressen. Men i så fall kan man tala om en chimär när det gäller utredningen. Utredningen har ju inte behövt beröra dessa punkter. Vidare förefaller utskottsmajoritetens ställningstagande litet besynnerligt. Man hänvisar till utredningsmannen och säger att ställning inte behöver tas nu. I stället skall man avvakta utredningen. Därför är vi i centern mycket intresserade av att få höra socialdemokraternas företrädare i kulturutskottet förklara skillnaderna mellan regeringsdirektiven och det som kulturminister Bengt Göransson gång på gång förmedlar via svensk press. Vi anser att den parlamentariska utredningen skall komma till stånd. Detta redovisar vi också i centerreservationen 6. Frågan om resursfördelningen mellan TV:s båda kanaler tas upp i centerreservationen 11. Utskottet har inhämtat uppgifter från Sveriges Radio om hur den nuvarande resursfördelningen mellan de båda kanalerna ser ut. Dessa uppgifter har tagits med i kulturutskottets betänkande. Om man studerar dessa saker litet mera noggrant och även tittar på anslagsframställningen för 1990, märker man att det faktiskt föreligger vissa skillnader mellan de olika uppgifterna. Jag för min del tror att uppgifterna i anslagsframställningen är mera korrekta. Det går ju inte i det här fallet att sätta likhetstecken mellan budget och tilldelade resurser — detta är alldeles tydligt. Utskottet säger att TV 2, med undantag av den del som finns i Stockholm, belastas med vissa förvaltningskostnader i form av hyror, telefon osv. När det gäller den del av TV 2 som finns i Stockholm samt TV 1 sker budgetering och betalningar centralt över ett och samma anslag. Man belastas således inte av dessa utgifter. Den bild som redovisas i kulturutskottets betänkande blir därför skev. En mera rättvisande beskrivning torde vara att skillnaden är ungefär 145 milj.kr., om man ser till de tilldelade resurserna för allmän och gestaltande produktion. Det är en betydande summa. Det är också anledningen till att vi i centern i reservation 11 markerar att en bättre fördelning mellan resurserna måste till. Vi är alltså inte alls nöjda med dagens situation. Det finns faktiskt all anledning för riksdagen att uttala att det måste bli en bättre fördelning beträffande dessa resurser. Jag sade tidigare att frågan om möjligheten till förstärkta anslag utöver de 41,6 milj.kr. som föreslås i propositionen och som tillstyrks av kulturutskottets majoritet kommer upp i flera av centerns reservationer. Det gäller t.ex. utbyggnaden av lokalradion. I motion Kr354 presenterar vi vår syn på lokalradions utveckling. På en rad punkter vill vi ha en utbyggnad. Det är klart att man från lokalradions sida har ansträngt sig— ja, man har nästan lyft sig själv i håret — för att kunna utöka programtiden med närmare 50 26, och detta med oförändrad bemanning. Man har alltså inte alls utökat personalresurserna. Detta är naturligtvis en situation som man inte kan ha i framtiden. Därför föreslår vi upprättandet av en plan för hur man skall förstärka resurserna för lokalradion. Det skall t.ex. vara en höjd grundbemanning. En målsättning bör vara att ingen lokalradiostation har färre än 40 anställda 1993. Det är klart att detta kommer att öka kvaliteten på lokalradion. Det är mycket viktigt, för en radiostation med dessa förstärkta resurser har ju alla möjligheter att förmedla bra lokala nyheter, förmedla bra lokalt kulturutbud, osv. Det kommer att avspeglas i en mångfald som de andra radiokanalerna har litet svårare att uppnå. Jag yrkar alltså därmed bifall till reservation 13. Vi säger i reservation 15 att samarbetet mellan riksradion och lokalradion måste förbättras. En del ansträngningar har faktiskt gjorts på det området, men vi har inom centern uppfattningen att den utvecklingen har stått stilla under senare år. Det finns all anledning att ta nya tag. Frågan om lokalradions tappningsrätt berörs i reservation 16 från centern och moderaterna. Man kan kanske fråga sig: Varför skall riksdagen diskutera denna fördelning och denna rätt till tappning som styrelsen har beslutat sig för? Det är helt enkelt så, att om Sveriges Radio hade följt de uttalanden som riksdagen har gjort på förslag av kulturutskottet, hade måhända den här diskussionen varit helt onödig. I sina uttalanden litade nämligen riksdagen på lokalradions förmåga att göra bra, väl sammansatta och för lyssnarna intressanta program. I stället blev det så, att man hårt reglerade denna verksamhet i Sveriges Radio. Resultatet har blivit väldigt olyckligt. Jag kan här nämna ett exempel. Mellan kl. 19 och kl. 24 skall tappning ske från P 2. Det har gjorts ett otal mätningar av lyssnarfrekvensen, och alla visar i stort sett samma resultat. Från kl. 19 går lyssnarfrekvensen på både P 4 och P 2 ner till knappt mätbara nivåer. Det innebär att vi måste ställa om våra radiomottagare under olika tider på dygnet, och det är inte särskilt bra. Från Sveriges Radio har det också hävdats att det bara skulle bli skvalmusik om man skulle få tappa fritt. Nu är det inte så. Jag vet att det finns mycket stora kulturella ambitioner på lokalradion. Radion borde genom ett nytt uttalande markera för Sveriges Radio att man litar på lokalradion och vill ge lokalradion dessa möjligheter att utvecklas. Det sägs i utskottets betänkande att det nu sker en utvärdering, och utskottets uttalande liksom andas en förändring. Det har vi från centerns sida svårt att sätta vår tillit till, med tanke på vad som har skett — såsom jag har relaterat — med tidigare riksdagsuttalanden i den här frågan. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 1, 3, 6, 11, 13, 15, 16 och 17.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar gäller medelstilldelning till Sveriges Radio. Först vill jag något kommentera Göran Åstrands mera distinkta försök att bestämma vad det är som skall diskuteras i dag. Jag måste säga att jag inte håller med honom. I sitt anförande sade han att vi inte skall diskutera programinnehållet, att vi inte skall diskutera Sveriges Radios framtida inriktning, att vi inte skall diskutera olika finansieringsformer. Till skillnad från Göran Åstrand anser jag att det finns ett omedelbart, direkt och uppenbart samband mellan medelstilldelningen till Sveriges Radio och programinnehållet. Otillräckliga medel för Sveriges Radio-koncernen har en omedelbar effekt på programinnehållet och en omedelbar effekt på Sveriges Radios möjligheter att konkurrera framgångsrikt, framför allt i den massmediala situation som vi i dag befinner ossi. Alla är medvetna om att det pågår mycket snabba och omfattande förändringar på etermedieområdet och i Sveriges Radios omvärld. Utvecklingen av TV-sändare och satelliter har medfört att ett stort antal nya TV-företag har kommit på den europeiska marknaden. Av totalt ett 40-tal programkanaler är 15 aktuella för vidaresändning i Sverige. Det är en utveckling som har vissa effekter. Kostnaderna för inköp av olika program för Sveriges Radio har ökat mycket kraftigt. Programinnehållet har ur kvalitetssynpunkt blivit sämre. Den här utvecklingen medför också att dagens kulturliv står inför radikala och avgörande förändringar. Den nämnda explosionsartade utvecklingen av kabel-TV, satellitsändningar, video osv. innebär att vi håller på att översvämmas av en kommersiell, massproducerad kultur som saknar varje form av nationella särdrag. Den är främmande, utslätad och förgrovad. Den förmedlar ett allmänt västerländskt ideal — värderingar och livsformer som inte överensstämmer med det svenska folkets verklighet. Den kulturen passiviserar och skapar hos en hel generation av ungdomar ett förhållande till sina idoler som bygger på den egna otillräckligheten och på ouppnåelighet i stället för samhörighet. I samma omfattning som denna kultur tillåts dominera, hotas yttrandefriheten. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det är ytterst viktigt att politikernai tid uppmärksammar den här utvecklingen och skapar förutsättningar för att förändra den — inte genom ingrepp, förbud eller murar mot den kommersiella masskulturen utan genom att utveckla alternativ. Mot den bakgrunden bör man se Sveriges Radios medelstilldelning och framtida finansiering. Sveriges Radio och TV som den avgjort största och i särklass mest slagkraftiga kulturproducenten kan och bör utvecklas till ett konkurrenskraftigt alternativ som förmedlar en kultur, framsprungen ur den svenska verkligheten.

Regeringen tar de snabba förändringarna på massmedieområdet till intäkt för att inte föreslå någon åtgärd. Vpk menar att det just därför är helt nödvändigt att nu komma med förslag till åtgärder som stärker och garanterar Sveriges Radio-koncernens verksamhet. Vpk anser att vi just med hänvisning till den snabba utvecklingen inom etermedieområdet måste skapa förutsättningar som stärker Sveriges Radios konkurrensmöjligheter och gör det möjligt för Sveriges Radio att erbjuda tittarna och lyssnarna kvalitativt högtstående program, som återspeglar den svenska verkligheten på alla nivåer. Det är på så sätt man skapar verkliga valmöjligheter för folk, inte minst för de TV-tittare som också i framtiden kommer att vara hänvisade till sändningar över marknätet. Regeringens brist på initiativ på området kan tyvärr tolkas som tveksamhet, osäkerhet eller rådvillhet vad gäller Sveriges Radios framtida utveckling och dess framtida finansiering. Vpk anser, i enlighet med sina kulturpolitiska målsättningar och i enlighet med Sveriges Radios planer för framtida utveckling, att vi bör skapa förutsättningar för en utveckling av koncernen med bibehållen public service-inriktning. Sveriges Radio skall också i fortsättningen fungera utan reklamfinansiering, vilket är en förutsättning för yttrandefrihet och kulturell frihet. Den s.k. mångfald av snabbt växande TV-bolag som utnyttjar satellitsändningar i en reklamfinansierad verksamhet söker sig av naturliga skäl till så stora publikgrupper som möjligt. Dessa sändningar har följaktligen ett programinnehåll som är så litet kontroversiellt som möjligt, som inte är ifrågasättande och inte kritiskt granskande. Av nödvändighet, inte minst med tanke på att programmen skall sändas i olika länder samtidigt, blir programinnehållet utslätat och förgrovat.

Man bör ha i åtanke att Sveriges Radio är landets största och avgjort slagkraftigaste kulturproducent. Mot denna bakgrund anser vpk att det är helt nödvändigt att ge Sveriges Radio-koncernen de resurser den behöver. Den resursförstärkning som regeringen föreslår i propositionen kommer att innebära en oförändrad nivå för koncernens verksamhet. Vpk anser att Sveriges Radio bör få 100 milj.kr. för år 1990 utöver vad regeringen har föreslagit som ett första steg i ett femårigt reformprogram vars slutsteg motsvarar en nivåhöjning av koncernens medelstilldelning med 500 milj.kr. i 1987/88 års prisnivå. Även om vi accepterar den licenshöjning som regeringen föreslår, anser vpk att det nu är dags att skattefinansiera delar av Sveriges Radios verksamhet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos använde den första minuten av sitt anförande till att tala om för mig hur den här debatten skall föras. Jag vill först göra den markeringen att det är talmannen som avgör om vi håller oss inom ämnet. Vi diskuterar i dag inte eterfriheten, som är mycket viktig, eller en ändrad lagstiftning som skapar frihet mellan olika konkurrerande bolag och mångfald. Den typ av frågor som är centrala när man diskuterar kulturell frihet och massmedia berörs inte i dag. Vi talar i dag om ett bolag och det bolagets ekonomiska relationer och förutsättningar. Det var därför jag valde att göra den markering jag gjorde i mitt inledningsanförande.
Herr talman! I en inte alltför polemisk ton försökte jag tala om för Göran Åstrand att det finns ett uppenbart samband mellan medelstilldelningen till Sveriges Radios verksamhet och dess programinnehåll, framtida inriktning och finansieringsformer. Jag försökte belysa det faktum att dessa frågor om medelstilldelning måste ses mot bakgrund av programinnehållet, kvalitetsaspekterna och den inriktning som vi önskar att Sveriges Radio skall ha och den roll vi önskar att Sveriges Radio skall spela i framtiden. Det går inte att skilja de här sakerna från varandra, och det var därför jag var tvungen att belysa dessa aspekter.

Herr talman! Jag vill understryka det Alexander Chrisopoulos här sade om den debatt vi skall föra. Titeln på det betänkande som vi nu behandlar — KrU21, Medelsberäkningar för Sveriges Radio m.m. — är så utslätad och byråkratisk att den totalt döljer det expansiva stoff betänkandet innehåller. Det är ett yttrande av största vikt och betydelse när det gäller vår syn på kulturpolitik, på överlevnadsfrågor, på kunskapssamhället, på bildning — ja, på hela vårt medvetandeblivande. Det gäller framtiden för ett av våra viktigaste opinionsbildande organ i samhället och hur det skall hanteras på ett demokratiskt sätt. För oss i miljöpartiet de gröna gäller det i vilken mån den vanlige medborgaren skall komma till tals i massmedievärlden på alla nivåer, inte minst lokalt och regionalt. Men det är framför allt fråga om att kunna behålla Sveriges Radios karaktär av public service-företag — ett bolag i allmänhetens tjänst. Miljöpartiet de gröna har, i ett läge där Sveriges Radios roll blivit osäker eller oklar, velat satsa rikliga medel för att kunna främja en sådan utveckling. Miljöpartiet vill satsa fullt ut för att Sveriges Radio skall kunna klara denna public service-uppgift. Jag tycker då att det är litet egendomligt att Göran Åstrand utnämner sig till riktkarl för det vi skall debattera i denna kammare. Vi i miljöpartiet är bekymrade över den oklarhet som råder när det gäller reklamens framtida roll som en eventuell finansiär av TV eller radio. Jag har personligen klart och tydligt gett uttryck för min syn på reklam i radio och TV i motion KrU304, till vilken jag yrkar bifall. Herr talman! Svensk television riskerar i dag att förvandlas från kultur till kulturkommersialism i tjänst hos hegemonistiskt dominanta grupper i vårt samhälle. Jag har också visat på vart utvecklingen hotar att gå. Det gäller främst kabelnämndens beslut av den 23 februari 1989, där kabellagens bestämmelser om reklam inte hävdats på ett bra sätt, utan så vagt att kabellagen är att betrakta som satt ur spel. Reklam i TV har i praktiken legaliserats i t.ex. TV 3. Socialdemokraterna sviktar tyvärr i denna fråga liksom i så många andra viktiga framtidsfrågor när de kommer upp på ärendelistan. Det gäller reklam i TV likaväl som frågan om fasta förbindelser över Öresund, för att bara nämna två exempel. Jag har dock inte som herr Hyttring hunnit läsa Svenska Dagbladet i dag, och jag vet därför inte vad kulturministerns senaste ståndpunkt är. Reklamfinansiering av Sveriges Radios verksamhet är givetvis inte gratis. Kostnaden för reklamen kommer slutligen att belasta TV-tittarna i form av högre priser på de varor de konsumerar. Detta blir dyrare för TV-tittarna än om de betalar kvalitetshöjningen direkt via TV-avgiften, det som nu kallas mottagaravgiften, eftersom de då också via produktpriserna skall betala vad det kostar att producera program och reklam, vartill kommer företagarnas vinst. Men vad värre är — det kommer säkerligen inte att bli någon kvalitetshöjning med reklamfinansierad TV, utan sannolikt en försämring. Miljöpartiet de gröna kämpar för ett samhälle i ekologisk balans där de kommersiella krafterna hålls tillbaka på sådana områden där människors medvetandebildning sker. På dessa områden skall en saklig och opartisk opinionsbildning möjliggöras, och där äger ett viktigt och kanske livsavgörande kunskapsinhämtande rum. Vi i miljöpartiet de gröna vill ha ett kunskapssamhälle präglat av kultur och mänskliga värden genom vilka livsbefrämjande och uppbyggande krafter får en central ställning. Att släppa in reklam i svensk television och radio skulle betyda ännu ett ödesdigert och avgörande steg i fel riktning. Sverige behöver inte diaboliska parabolfrälsare här i kammaren eller i etern, vilka predikar sitt ständiga kommersiella budskap: köp mer, konsumera, köp och släng — underförstått, låt andra ta hand om avfallet. Det gynnar bara en utveckling som är osolidarisk med naturen och osolidarisk med kommande generationer. Min syn på kulturkommersialismen och reklamen sammanfaller nära med massmedieforskaren Gunnar Andréns rön. Reklamen är den ideologiska kulturkommersialismens mest framträdande form. Varje annons och reklaminslag är dräktig med idén att någon viss vara eller tjänst bör gillas, köpas och förbrukas. Konsumtionens idé förs ständigt till torgs på många ställen i den kulturprocess som försiggår i ett konsumtionssamhälle som vårt. Denna kulturkommersialism ger i vid mening stöd åt tanken att livet är, och bör vara, kommers eller köpenskap, samt att värden bäst fördelas med hjälp av marknadens osynliga hand, och inte enligt demokratiska beslut eller hållbara etiska principer. Kulturkommersialismens idémässiga centrum har just karaktären av en moralprincip, nämligen helt enkelt den att makt är rätt. Den smartaste vinner. Pengar är en form av materialiserad makt, och pengar ger innehavaren en institutionaliserad rätt att tillägna sig värden av skilda slag. I globalt perspektiv har förre generalsekreteraren i Röda korset, Anders Wijkman, efter nio års intensivt resande till världens alla hörn, kommit till insikt om att orsaken till världens problem i stor utsträckning är girigheten som ett utmärkande mänskligt drag, och den drivande kraften den kortsiktiga vinsten. Miljöpartiet de gröna, som är intensivt upptaget av överlevnadsfrågor, menar att människans lystenhet måste omvandlas till återhållsamhet, måttlighet, besinning och någon form av anspråkslöshet. Vi måste också handla långsiktigt. I detta sammanhang kan reklamen betraktas som ett samhällsproblem. Vår obenägenhet att handla långsiktigt är inte sällan betingad av vår ovilja att ta hänsyn till andras intressen, när vi fattar beslut eller handlar. Reklamen i TV har också en oerhört stor genomslagskraft. Reklamen skiljer sig från utbudet på 70-talet, då vi i Sverige fick de flesta av de konsumentskyddande lagar som vi har i dag, bl.a. marknadsföringslagen. Man kan säga att den tekniska utvecklingen har sprungit förbi lagstiftningen. Reklamen riktar in sig på bilden, det känslomässiga, medan lagstiftningen möjligtvis kan hantera texten. Nu gäller det både bild och ljud, vilket naturligvis är ännu mer effektivt från påverkanssynpunkt, eftersom det tar fler av våra sinnen i bruk samtidigt. Den rörliga bilden flimrar förbi så fort att möjligheten att reflektera minskar. Reklamsnuttarna varar sällan mer än 30 sekunder. Det är knappast det rationella i oss som budskapen talar till. Utvecklingen går i stället mot mer känslomässiga budskap. Reklamen skall gå rätt in i magtrakten utan att ta omvägen förbi hjärnan. Herr talman! Jag skall i detta sammanhang be att få yrka bifall till reservation 7, i vilken miljöpartiet de gröna tar upp reklamfrågan tillsammans med vpk. Vad vill då miljöpartiet med Sveriges Radio-koncernen och dess verksamhet, med Sveriges Television AB, med Sveriges Riksradio AB, med Sveriges Lokalradio AB och med Sveriges Utbildningsradio AB? I riksdagsbeslutet år 1978 angavs hur programverksamheten skulle byggas ut och förbättras. Detta har delvis skett. En komplettering skedde våren 1986, då ett folkbildningsansvar krävdes, att den nationella kulturen skulle främjas och att nivån på frilansmedverkan och utläggning av produktionsuppdrag skulle vara hög. På dessa områden återstår emellertid ännu mycket att göra. På senare tid har dessa krav utsatts för risken att sättas ur spel eller tunnas ut, framför allt genom förändringar i den internationella mediemiljön, bakom vilken ligger en språngartad teknisk utveckling. Som utbildningsministern själv påpekat har utvecklingen av TV-sändande satelliter medfört att ett stort antal nya TV-företag kommit in i bilden på den europeiska marknaden. Men där har kulturministern också visat stor passivitet att möta detta utbud med adekvata medel. Av totalt ett fyrtiotal programkanaler är 15 aktuella för vidaresändning i Sverige, sägs det. Hur många kanaler skall vi ha, innan kulturministern blir nöjd eller kommer att reagera? Den svenska anpassningen till EG-marknaden kastar även här sin skugga över framtidens överväganden, i första hand över 90-talet. Sedan regeringen i maj har undertecknat den europeiska konventionen om gränsöverskridande television torde svårigheterna öka att vidmakthålla en reklamfri radio och TV. Radiolagsutredningen har fått i uppdrag att göra en översyn av radiolagstiftningen i det här sammanhanget. Betonas bör väl också att regeringen så sent som i maj dessutom tillkallat en särskild utredare, TV-utredningen UU1989:04, för att utarbeta underlag för ställningstagande om den framtida TV-politiken, inte minst i reklamfrågan. Miljöpartiet de gröna kommer här att fullfölja sin kulturpolitik enligt tidigare förslag under riksmötet, vilken syftar till att åstadkomma ett trendgenombrott för kulturen i det svenska samhället, framför allt genom en kraftig höjning av anslagen. Vi ser nu förslag, som visar att alla partier är beredda att gå med på de 41,6 miljonerna, även på avgiftslicenshöjningen på 100 milj.kr., där miljöpartiet de gröna går litet längre. Vi vill öka avgiften med ytterligare 136 kr., vilket skulle innebära att avgiften skulle bli 1 120 kr. per år. Detta skulle ge 118 milj.kr. Syftet är bl.a. att man skall kunna betala skulden i Radiofonden. Vi tar alltså ett ekonomiskt ansvar i åtstramningstider. De andra vill fortfarande låna ur fonden. Enligt vår åsikt vore det anständigt att nollställa den. När det gäller anslag för 1990 ställer varken socialdemokraterna eller moderaterna upp. Folkpartiet föreslår 75 milj.kr., och vpk och miljöpartiet 100 milj.kr. utöver regeringsförslaget. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 5, som gäller TV-avgiftens storlek. I enlighet med Sveriges Radios program i tio punkter, bl.a. om lokalradion, vill miljöpartiet de gröna ge lokalradion förstärkta ekonomiska resurser för utveckling av dess verksamhet. Därför stöder vi en centerreservation. Jag yrkar bifall till reservation 13. När det gäller Sveriges Radio-studien, punkten 8 i Sveriges Television, som avser svensk nyproduktion, företrädesvis med utomstående medverkande och genom utläggningar, understryker vi vår politiska vilja att öka andelen program av svenska upphovsmän eller med svenska utövare i TV.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

Herr talman! Även om det bitvis inte har framgått av den hittillsvarande diskussionen, tycker jag att den viktigaste politiska markeringen som det här betänkandet innebär är att det finns en mycket bred uppslutning i riksdagen från samtliga partiers sida om resursförstärkning till Sveriges Radio. Skillnaden ligger mest i hur stora förstärkningarna skall vara. Det föreliggande majoritetsförslaget innebär alltså att Sveriges Radio-koncernen utöver den ordinarie kostnadskompensationen får ett påslag på 41,6 milj.kr. Jag tror att det är angeläget att koncernen får dessa medel. Enligt min mening har Sveriges Radio redan i dag i långa stycken en mycket hög kvalitet på produktionen. Detta visar bl.a. framgångarna vid internationella jämförelser, t.ex. vid internationella festivaler. Apropå reklam i TV är att märka att när folket självt får välja program, drar den kommersiella kanalen TV 3 det i särklass kortaste strået. Både TV 1 och TV 2 hävdar sig utomordenligt väl i de fall då det finns kabel-TV. Jag tror att en viktig orsak till Sveriges Radios framgångsrika verksamhet är just public service-funktionen. Det är positivt att t.ex. folkpartiet så kraftigt understrukit det viktiga i att Sveriges Radio kan bibehålla denna funktion. Detta innebär bl.a. att man uttalar sig för att vi skall ha ett medieföretag som, som det uttrycks i avtalet, skall kunna skänka god underhållning, ge kunskap och upplevelse, tillgänglighet och mångfald och tillgodose skiftande behov och intressen, även mindre gruppers intressen. Vi skall ha mångfald i åsikter och ett mångsidigt programutbud på svenska språket, ett programutbud med svenska artister och med verk av svenska upphovsmän. Just det svenskproducerade är en av de stora profileringsmöjligheterna för Sveriges Radio. Det har också i ganska stor utsträckning varit en strävan från programbolagens sida att åstadkomma svenskproducerade program. Det nu gällande avtalet för Sveriges Radio löper ut 1992. Det är självklart, menar jag för min del, att det är viktigt att public service-funktionen förblir orubbad i ett avtal mellan Sveriges Radio och staten. Centern och folkpartiet uttalar nu att vi fram till 1994 skall tillskjuta ytterligare 500 milj.kr. Då skulle man från statens sida göra utfästelser som går utanför avtalstiden. Att göra på det sättet är felaktigt, menar jag. Vidare säger man att vi nu kan tillskjuta 75 milj.kr. för programverksamhet utan att skapa ytterligare intäkter. Den osäkerhet som råder, både när det gäller kostnadsutvecklingen och när det gäller den nya organisationen, och det faktum att det redan föreligger ett underskott i Radiofonden talar snarare för att man skall vara försiktig med att binda upp sig för ytterligare utgifter.

Det behöver inte riksdagen göra något särskilt uttalande om. Det är självfallet också väsentligt att ha en samverkan mellan programföretagen. Utskottet skriver också att såväl programföretagen som moderbolaget måste verka för ett utbyggt samarbete såväl när det gäller programverksamhet som i tekniska och administrativa frågor mellan riksradion och lokalradion. Detta innebär enligt min mening ett understrykande av vikten av både samverkan mellan och rationalisering inom de olika dotterbolagen inom Sveriges Radio-koncernen. Jag skall inte särskilt mycket beröra frågan om reklam eller kommersiell TV, eftersom jag vet att kulturministern senare kommer att delta i debatten. Jag skall bara göra ett konstaterande — jag har svårt att se att man måste fatta ett beslut så oerhört snabbt att det måste ske innan man helt har belyst de olika konsekvenserna av reklamfinansiering av TV-verksamhet. Det är också det som regeringens direktiv går ut på. Folkpartiet kallar det för handlingsförlamning. Jag trodde — och möjligen hoppades jag också — att en god liberal ville ha så mycket fakta på bordet som möjligt innan han låste sig i ett ställningstagande. Men det är möjligt att trycket från kommersiella intressen gör det så angeläget för folkpartiet att snabbt försöka få till stånd beslut. Jag föredrar att tänka efter före. Däremot brukar jag ha tänkt färdigt någon gång, och det är det ju inte alla liberaler som har gjort enligt det kända talesättet. Jag har stor respekt för många av de betänkligheter som Kaj Nilsson framförde. Samtidigt måste jag säga att detta inte kan ses i svart eller vitt — det är en fråga med olika dimensioner och där man kan tänka sig olika ståndpunkter längs en skala; man får självfallet diskutera olika nyanser i de ställningstagandena. Slutligen några mycket konkreta saker. Tappningsrätten har diskuterats av både moderater och centerpartister. För närvarande pågår inom koncernen en utvärdering av den nuvarande verksamheten. Om jag får göra en personlig reflexion — på den punkten talar jaginte för utskottet — vill jag säga att det finns en viss stelbenthet i det sätt på vilket det i dag fungerar. Min förhoppning är att man skall kunna nå en större smidighet när man har vidtagit åtgärder med anledning av den utvärdering som pågår. Eftersom jag tycker att det är ett oerhört viktigt område kan jag inte låta bli att nämna någonting om handikappgrupper, som vi diskuterar i utskottets betänkande — detta är också en viktig public service-funktion. Med utgångspunkt i en demokratisk syn på massmedieoch kulturpolitiken är det självfallet oerhört viktigt att man vidtar åtgärder för att underlätta hörseloch synskadades möjligheter att ta del av programutbudet. Jag kan med ganska stor glädje konstatera att det nu finns snabbt ökande tekniska möjligheter att klara problemen på det området. Det pågår också här en viss försöksverksamhet inom vissa distrikt. Jag vill för min del understryka att det är viktigt'att man arbetar vidare med de sakerna. Sedan vill jag säga några ord till Alexander Chrisopoulos — han skall också ha chansen att begära replik; jag har apostroferat alla de andra. Det är klart att man kan kvotera andelen svenskproducerade program, andelen program producerade ute i landet och andelen program producerade i Stockholm. Man kan ställa också en rad andra kvoteringskrav. Men problemet är att om man ställer allt fler sådana krav innebär det att man får en stelbenthet i organisationen. Jag kan instämma i de önskemål som har framförts, nämligen att man skall sträva efter fler svenskproducerade program, en utvecklad produktion av program i riket utanför Stockholm, osv. Men att låsa fast det i procentsatser gagnar faktiskt inte den utvecklingen. Det är risk att det i stället leder till större stelbenthet och därmed mindre smidighet. Sammanfattningsvis menar jag att Sveriges Radio är ett bra företag. Vi medverkar nu till att befästa den ställningen för Sveriges Radio-koncernen. Vi har sett att den hävdar sig väl. Den tekniska utvecklingen ger bättre möjligheter för olika handikappade att följa med i Sveriges Radio-koncernens programutbud. Mot den bakgrunden ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Vi skiljer oss åt i vårt ställningstagande till SR-studien, alltså Sveriges Radios planering för den kommande femårsperioden. Åke Gustavsson använde två argument mot oss och för sitt eget ställningstagande, att man inte nu bör pröva denna fråga. Det ena var att det inte kommer att finnas pengar. Det är vederlagt genom den utredning utskottet har gjort, och det finns redovisat i vår reservation. Det andra skulle vara att vi har fallit för trycket från kommersiella krafter. Men i Sveriges Radios styrelse var det näringslivets företrädare som reserverade sig mot förslaget! Åke Gustavsson är i denna fråga i hjonelag med moderaterna. Vi som föreslår ett resurstillskott gör detta därför att vi vill att public service-företaget skall ha större möjligheter att hävda sin programsättning i förhållande till satellitkanaler och andra som är uttryck för de kommersiella krafter som Åke Gustavsson värjer sig emot. Jag skulle alltså vilja föreslå att Åke Gustavsson litet närmare studerar vad frågan gäller.

Herr talman! Jag fortsätter att välja den begränsning av debatten som jag då och då i dag har fått kritik för. Jag vill ställa några mycket raka frågor till Åke Gustavsson. Han sade att människor inom koncernen är medvetna om rationaliseringsarbetets vikt. Han sade också att det är bra att det medvetandet finns, men det var inte särskilt konkret. Det som ju är tanken bakom synen på rationaliseringsarbetet som en potential är ju att det faktiskt ger resurser. Jag vill därför ställa följande raka fråga: Delar Åke Gustavsson uppfattningen att det är angeläget att koncernen ökar intresset för rationaliseringsverksamheten? Socialdemokraterna i utskottet har när det gäller den kommande avtalsperioden valt att inte distinkt säga att verksamheten skall bedrivas med parlamentarisk medverkan. Socialdemokraterna säger att de förutsätter detta, men de ställer inga krav i den riktningen på regeringen. Jag vill därför be Åke Gustavsson ge mig svar på frågan: Är det önskvärt från de utgångspunkter som Åke Gustavsson har att bevaka i utskottet att det blir en parlamentarisk medverkan och alltså en offentlig insyn i arbetet för nästa avtalsperiod? Så till frågan om tappningsrätten. Åke Gustavsson gjorde en modifiering som jag uppskattar. Han sade att han menar att systemet är stelbent. Jag delar den uppfattningen. Om man tycker att systemet är stelbent och om man vet att en utredning pågår är frågan om det inte vore skäl för Åke Gustavsson att stödja Jan Hyttring och mig. Vi har ju skrivit en reservation i vilken vi tydligt talar om att riksdagen borde ge regeringen till känna sin uppfattning om lokalradions tappningsrätt och det mycket stelbenta system som på den punkten nu gäller.
Herr talman! När jag har hört Åke Gustavssons anförande och diskussionen öm finansiering och public service-företagets funktioner finns det anledning att betona, för att det inte skall råda någon missuppfattning, att centern faktiskt har tänkt på den här situationen. Vi föreslår ju en finansiering som skall ske på två sätt: licensmedel och reklamintäkter. Åke Gustavsson menar tydligen att den ena möjligheten till finansiering helt skall uteslutas därför att den skulle vara oförenlig med ett public service-företags ställning. Vi i centern tror faktiskt inte att det är på det sättet. Jag skulle alltså vilja att Åke Gustavsson preciserade sig i frågan om det är hans uppfattning att sådana intäkter inte är förenliga med koncernens ställning som public service-företag. Åke Gustavsson sade också att det inte var så bråttom. Han tyckte att vi kunde avvakta och se vilket underlag utredningsmannen kan komma att presentera för oss och att vi därefter kunde ta ställning. Regeringen vill också se effekterna av arbetet, sade Åke Gustafsson. Ja, det är det som är min fråga: Vill regeringen verkligen se det? Vi kommer väl att få svar på den frågan senare i debatten. Herr talman! Till sist frågan om tappningsrätten. Det är glädjande att Åke Gustavsson verkligen medger att dagens system fungerar mindre väl. Jag skall ge ett exempel. Man skulle i alla fall kunna komma så långt att man vid fastställande av tiderna inte behöver bryta de program som sänds. Vad som händer i dag är att P 4 tappar ett mycket intressant program från P 1. Denna utsändning avbryts av en sändning av t.ex. en Haydnkonsert i P 2 eller ett mycket intressant diskussionsprogram som man inte fått höra början på, därför att man lyssnat på P 4. Systemet skulle åtminstone kunna vara så smidigt att P 4 kan tappa hela program, oavsett från vilken kanal programmen kommer. Jag ser fram emot en även fortsättningsvis stimulerande debatt på den punkten.

Herr talman! Åke Gustavsson underströk i sitt inlägg åtminstone två positiva aspekter i dagens debatt. Den första var att det råder bred enighet om att det är nödvändigt att öka anslaget till Sveriges Radio-koncernen utöver kostnadskompensationen. Den majoritet som finns för en sådan ökning av anslaget föreslår alltså en ökning med 41,6 milj.kr. Den ökningen innebär en oförändrad nivå för Sveriges Radios verksamhet. I en massmediesituation där konkurrensen ökar och kostnaden för programinköp ökar skapas uppenbara svårigheter för Sveriges Radios möjligheter att framgångsrikt konkurrera med satellitsändningar och innehållet i andra kanaler. Den andra positiva aspekten är att det också råder enighet om att slå vakt om Sveriges Radios public service-inriktning. Det är bra. Det är självfallet positivt, men också public service-företag behöver köpa attraktiva program. Också public service-företag behöver köpa sändningstätten till attraktiva idrottsevenemang, vilkas priser hela tiden ökar. Det var en av anledningarna till att åtminstone fyra partier ansåg att det finns behov av ökade anslag till Sveriges Radios verksamhet. Den oförändrade nivå som utskottsmajoriteten föreslår för anslaget till Sveriges Radios verksamhet innebär, med tanke på den förändrade situationen på massmediaområdet, en försämring av koncernens möjligheter att uppfylla den roll som riksdagen har bestämt att den skall fylla. Så till frågan om kvotering av Sveriges Radios verksamhet. Vpk har föreslagit att en procentuellt större och bestämd andel av Sveriges Radios och TV:s programinnehåll skall bestå av svenskproducerade program. Samma förhållande gäller för exempelvis BBC i England. Det är också ett public service-företag. Det företaget sänder en procentuellt bestämd andel engelskproducerade program. Det fungerar utmärkt. Jag kan inte förstå varför vi skulle få så stora svårigheter med samma riktlinjer för Sveriges Radios programverksamhet. En sådan inriktning sammanfaller dessutom med Sveriges Radio-koncernens lednings önskemål och målsättning.

Herr talman! Jag skall försöka bemöta inläggen i den ordning de hölls. Jan-Erik Wikström, jag tycker inte att det är skamligt att samarbeta med andra politiska partier. Om ett annat parti, i detta fall moderaterna, har samma uppfattning som jag kan jag inte inse att det är något generande i detta förhållande. Det är faktiskt mer märkligt att Jan-Erik Wikström gör detta till en poäng. Det avslöjar nämligen en del om hur Jan-Erik Wikström resonerar. Till Göran Åstrand vill jag ge konkreta svar på hans frågor: Jag anser att det är angeläget att Sveriges Radios rationaliseringsverksamhet fortsätter. Detta har också moderaterna gett uttryck för i sin reservation. På den punkten finns inga delade meningar. Skillnaden är att jag inte anser att riksdagen behöver göra något uttalande i den frågan. Frågan om tappningsrätten fordrar inte mycket mer diskussion. Jag avvaktar alltså pågående översyn. Jan Hyttring, jag skall inte citera direktiven till den utredning som behandlar reklamfrågorna, men det framgår ju att detta är en av de punkter som utredningen skall studera. Alexander Chrisopoulos berörde en fråga som naturligtvis är bekymmersam, nämligen de ökade kostnader som Sveriges Radio-koncernen får vid inköp av program. I vissa avseenden har här skett en explosion av kostnaderna. Dock har Sveriges Radio, vilket inte alltid framgått av tidningsartiklar, lyckats bärga mycket s.k. tunga sportprogram, vilka är de enda som tidningarna skriver om när det gäller dessa frågor. Exempelvis är nästa OS i hamn för Sveriges Radio, och det tycker jag är viktigt.
Herr talman! Nej, jag tycker att det är utmärkt att socialdemokraterna söker stöd hos olika partier i olika frågor. Men Åke Gustavsson sade att folkpartiet faller undan för trycket från kommersiella krafter när vi föreslår ökade resurser för public service-företaget Sveriges Radio. Det är detta som jag inte får att gå ihop. Vi talar här alltså om stöd till ett icke kommersiellt företag, ett public service-företag, för att det skall kunna hävda sig bättre i konkurrensen med de nya satellitkanalerna. Jag kan till nöds ha respekt för Åke Gustavssons argument när han säger att det inte finns pengar, även om han sakligt har fel. Men det andra argumentet, att falla undan för trycket från kommersiella krafter, är för mig fullständigt obegripligt. Då tillät jag mig att reflektera något över i vilket sällskap Åke Gustavsson befann sig. Socialdemokraterna i Sveriges Radios styrelse var ense om att föreslå detta. Min uppfattning är inte att Harry Schein och andra därmed föll undan för trycket från kommersiella krafter.